Herr talman! Jag tackar ministern för svaret så här långt. Precis som det står i interpellationen är anledningen bland annat att JK mycket allvarligt har kritiserat regeringen och Kemikalieinspektionen för att man inte klarar den tid det ska ta att få ett nytt tillstånd för ett växtskydd i Sverige. Det allvarliga är att medan övriga länder i Europa klarar tidsgränserna gör Sverige inte det sedan lång tid tillbaka. Kemikalieinspektionen har tidigare tagit fram handlingsprogram för hur man ska lösa detta. Trots det har det inte hänt någonting, utan man tappar fortfarande tid. Man har tillfört mer pengar, men fortfarande klarar man inte av tiderna på ett år och i vissa fall på 18 månader. Nu har Kemikalieinspektionen tagit fram ett handlingsprogram och föreslagit att man ska vidta vissa åtgärder. Bland annat ska man utbilda sin personal, och det är jättebra. Jag trodde att personal som sitter i en myndighet och jobbar med dessa frågor redan var utbildad, men det är bra om man ytterligare kan spä på och få en bättre skärpa i den delen. Kritiken mot att Kemikalieinspektionen inte klarar av sitt uppdrag har varit långvarig. Därför är frågan: Är handlingsprogrammet och de åtgärder som regeringen nu har vidtagit för att följa upp detta och skjuta till lite mer pengar tillräckliga? Och framför allt: Är det acceptabelt att det ska ta till 2019 innan man är i balans? Jag har förståelse för att man måste göra om en del i arbetet och jobba på ett annat sätt, men jag hade varit mer nöjd med svaret om vi hade haft ett handlingsprogram som sa att vi kommer att lyckas lösa detta efter 2016. Då har man ett år på sig att lösa problemen fullt ut och komma i kapp. Men att sätta upp 2019 som en ram i handlingsprogrammet för när vi tror att vi ska vara i balans tycker jag är en alldeles för låg ambitionsnivå. Många av våra företag där ute har ett oerhört stort problem för att de inte får fram sina växtskydd. Ofta kan de nya växtskyddsmedlen faktiskt vara bättre för miljön, men de blir ändå ställda i kö och kommer inte fram. I stället får man kanske dispens för det gamla växtskyddsmedlet, som kan vara sämre för miljön. Utifrån detta miljötänk borde man gynna möjligheterna att få fram bättre preparat och snabbare handläggning. Jag önskar en lite högre ambitionsnivå. Är ministern nöjd med handlingsprogrammet, och tycker hon att det räcker med att man blir färdig med detta 2019? Jag tycker att det är en låg ambitionsnivå. Nästa fråga är: Om våra myndigheter, som ska sköta detta, inte klarar av handläggningstiderna, kommer man då att kompensera företag och andra som lider ekonomisk skada? Enligt EU har man egentligen rätt att använda vissa delar, men det är inte tillåtet än i Sverige. Då hamnar man i ekonomiska problem för att man inte kan använda växtskyddsmedlet. Man kan förlora plantor, och man kan inte bespruta växtlighet mot ohyra och annat och gör då stora ekonomiska förluster. Tänker regeringen ta ansvar för de ekonomiska förluster som görs på grund av långa handläggningstider?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vill ta upp en annan fråga. Arbetet går ofta till så att vi samarbetar i EU om de olika tillstånden. Då kan det vara så att Danmark eller Tyskland utreder ett preparat, och sedan kommer man fram till att vi i Sverige behöver använda en viss grad av dosering, för miljöns skull och annat. Det som har varit ett problem i detta är att vårt lands egen kemikalieinspektion omprövar en del av dessa beslut eller utredningar som redan har genomförts, vilket fördröjer och förhalar proceduren ännu mer för just svenska odlare. Detta sätt att arbeta borde regeringen titta över med en gång. Har vi ett samarbete om växtskydd i de här zonerna borde man väl ändå acceptera det vi har kommit fram till i de olika delarna utan att göra om arbetet en gång till och lägga ännu mer kraft på den delen. Då får man väl godkänna den delen och sedan forska vidare på om man vill ändra långsiktigt på något annat sätt. Jag tror att det vore bra om vi kunde skärpa detta. Jag tycker att handlingsprogrammet från Kemikalieinspektionen är alldeles för blekt, och jag tror att det finns en tydlig majoritet i Sveriges riksdag för att faktiskt vara lite tuffare i detta läge - just med tanke på historieskrivningen. Vi har tidigare sett att man har tänkt att åtgärda detta, och vi har från Alliansens sida skjutit till pengar för att man ska kunna göra det. Vi har dock inte sett ett annat sätt att arbeta som har gjort att man har ökat takten och löst problemet. Jag tror alltså att regeringen, och om inte annat riksdagen, kan vara ännu tydligare i den här frågan. Vi vill helt enkelt ha snabbare resultat när det gäller hanteringen av Kemikalieinspektionens ansvarsområde. Jag tycker också att det är viktigt att ta detta nu. Det är nämligen ett stort problem, och samtidigt sitter vi i grupper i riksdagen och regeringen och diskuterar hur vi ska öka svensk livsmedelsproduktion. Vi har då en myndighet i Sverige som ser till att bromsa och skapa sämre konkurrenskraft för svenska företag än för utländska. Här behöver vi hitta ett sätt för både våra myndigheter och annat att kunna gå i takt, för att vi ska kunna öka svensk livsmedelsproduktion. Det borde alltså vägas in i den biten, att alla myndigheter gör vad de måste göra i det läget. Att acceptera att Kemikalieinspektionen ska få till 2019 på sig för att lösa detta bekymmer är att sända fel signaler till övriga myndigheter i Sverige. Det man säger är att du kan överträda din budget och nästan strunta i att ta åt dig kritiken av JK. Du kan låta bli att åstadkomma någon större förändring särskilt snabbt, utan du kan i stället rulla på. Du får fyra år på dig om du tar fram en handlingsplan för hur du ska lösa dina problem. Vi måste ställa hårdare och tydligare krav på våra myndigheter. De är till för att granska både företag och privatpersoner, och de måste sköta sina uppgifter. De måste också sköta de andra åtaganden de har gentemot staten, som att hålla budget, ha kompetent personal på jobbet och se till att handläggningstider håller utifrån den lagstiftning som finns både i Sverige och i EU. När det gäller lagkraven kan man inte bara säga att man har ett viktigt uppdrag och att man därför kan gå utanför och strunta i de andra delarna av lagen. Jag tror alltså att det finns ett oerhört stort signalvärde i att faktiskt sätta ned foten rejält mot Kemikalieinspektionen i detta läge. Vi kan inte acceptera att man har jobbat som man har gjort hittills, och vi kan absolut inte acceptera att det ska ta fyra år att rätta till detta. Framför allt är det ett stort hot mot de företag som planerar både odlingar och annat här i Sverige. De undrar om de ska våga satsa på dessa delar om de sedan står utan ett preparat den dagen de behöver det. Jag är alltså inte nöjd, utan jag vill att ministern ska vara lite tydligare.

Herr talman! Då vill jag ta upp en annan fråga. Man har nämligen utrett den myndighetsutredning som har presenterats - jag tror att det var i mars och att den ligger ute nu - där man diskuterar ett annat sätt att jobba. Kemikalieinspektionen nämns bland annat som en myndighet som skulle bli avplockad viss verksamhet och överlagd i en ny myndighet, som i utredningen fick arbetsnamnet Miljöinspektionen. Mina frågor är: Tittar regeringen på den här lösningen, alltså att vi kanske skulle behöva inrätta en ny och effektivare myndighet som tar hand om de här uppdragen? Det handlar om att få en snabbare handläggningstid och få bort det som kanske har satt sig i väggarna när det gäller Kemikalieinspektionens sätt att arbeta i dag. Är det en intressant utredning att titta vidare på? Hur hanterar ministern och regeringen den delen? Jag skulle vilja få en kommentar till detta, om det finns möjlighet, för det är frågor jag ofta får utifrån att man diskuterar en ny myndighet som skulle lösa en del av de här sakerna. Jag är inte heller överens med ministern; jag tror inte att dessa åtgärder räcker. Som jag sa tror jag att det är viktigt att vi från riksdagen i så fall markerar ännu hårdare. Ministern talar om att skärpa tonen lite om detta inte räcker, och jag tror att det vore bra att skärpa den redan nu och tala om att vi har tydliga hållpunkter för när den här biten ska hända samt att tidsaxeln till 2019 inte är acceptabel. Jag tror inte att det finns något stöd i Sveriges riksdag för att vänta till 2019 på att den myndighet vi har i Sverige när det gäller växtskyddet ska fungera. Jag vill alltså ha mer tydlighet, och jag vill gärna ha en kommentar till hur man ser på den nya myndighetsutredningen. Väger man in den? Tittar man eventuellt på en ny lösning för hur vi ska behandla växtskyddsmedel i Sverige?